Herr talman! Jag har antagligen inte mandat att tala för de rösträttskvinnor som kämpade i detta sekels början. Men jag vill bara, utan att närmare gå in på vad Barbro Backberger anförde, säga att jag fick intrycket att hon tyckte att det nästan var ett förräderi av dessa kvinnor att de — när de arbetat för och varit med om att driva igenom den kvinnliga rösträtten — inte samtidigt bildade partier som kvinnor. När började kraven på kvinnlig rösträtt? Ja, redan Lars Johan Hierta förde fram förslag. Liberaler ansåg att när vi fick allmän rösträtt så skulle både män och kvinnor ha det. De drev detta krav länge, men de konservativa sade nej. Både män och kvinnor ställde kravet. När man då fick den allmänna rösträtten, skulle kvinnorna då säga: Nu går vi ur partierna! Nu skall inte Kerstin Hesselgren få ställa upp för något parti. Vi kvinnor skall bara komma in på kvinnopartiers vägnar. Jag kan hålla med om att många av de förhoppningar slog fel som Allmänpolitisk debatt Allmänpolitisk debatt kvinnor hade på att mycket skulle genomföras bara kvinnorna fick rösträtt. Det kan jämföras med att rösträttsrörelsen som sådan i flera avseenden var för optimistisk. Det var många som trodde att när rösträtten genomförts, när vi allihopa fått samma ansvar, kommer brottsligheten att försvinna. Människor begår ju inte brott mot de lagar de själva har stiftat. Man hade stora förhoppningar om att problemen skulle vara borta när bara demokratin var genomförd. Jag tycker inte man kan kritisera vare sig kvinnorna eller männen. De såg ett samhälle med många orättvisor, och det var lätt att tänka sig, att när vi själva får bestämma blir detta ett gott samhälle. Optimismen var stark. Det gäller både den allmänna rösträttsrörelsen och den kvinnliga rösträttsrörelsen. Det skulle vara intressant att försöka analysera vad det var som gjorde att åtskilligt kom att misslyckas. För socialdemokratins del tror jag att mycket hade att göra med facket. Facken var av naturliga skäl mycket mansdominerade. När det gäller den liberala sidan, som jag vet mer om, var det tyvärr så att de kvinnor som hade möjlighet och förmåga att jobba politiskt ofta var välsituerade. De övriga slet med sin disk och allting annat. Den analysen saknades, och de kvinnor som drev politiken förstod nog inte riktigt det här. Jag tror att de två kampanjerna i befolkningsfrågan, både 1930-talets och 1940-talets, medverkade. De kom ju att ge en familjepolitisk diskussion: Folket får inte dö ut, alltså måste vi föda mera barn. Man romantiserade fram en kvinnoroll: Kvinnor skall föda många barn. I två årtionden fördes en ganska effektiv kampanj för denna kvinnoroll, som i mycket gick stick i stäv mot jämlikhetstanken. Därför kan man inte säga att det varit en långvarig kamp för att män och kvinnor skall vara jämlika. Vi hade under två årtionden mycket starka opinionsbildningar, som i och för sig kunde vara förståeliga i sin miljö men som hävdade att kvinnorna skulle ha en annan roll än männen. Fogelstadsgruppen hade knappast tankar som att kvinnor skall bilda separata partier. Man menade tvärtom att de skulle försöka verka inom de befintliga politiska partierna. Jag håller gärna med om att det är mycket litet analyserat varför så mycket av kvinnornas förhoppningar gick på sned. En mycket enkel förklaring är förmodligen att flertalet beslut har fattats av män med hemmavarande kvinnor. Våra svenska kommunalmän har varit män med kvinnor vid sin sida — som skött markservicen, som man så idiotiskt brukar säga. Det är klart att man då inte byggt daghem. Just beslutsfattare har kanske hårdare än genomsnittsmänniskan varit befästa i en mansroll som fordrat mycket av dem. Förr fattade man inte mycket av denna debatt — det förekommer knappast före 1960-talet att dessa frågor diskuterats. Kanske såg kvinnorättsrörelsen bara rösträtten och trodde att om kvinnorna får rösträtt blir allting bra. Det var i så fall begripligt när man starkt stirrade på just denna orättvisa, att man inte förstod att det behövdes så mycket annat också.
Herr talman! Jag är glad att någon tänder på den historiska aspekten av vad jag sade. Men jag sade inte att kvinnorna skulle bilda separata partier. Jag bara menade att de hade en felaktig analys. De ställde upp på en kortsiktig strategi, alltså jämlikhet, i stället för frigörelse. Inte heller har jag hävdat att Fogelstadsgruppen skulle kämpa för något separat kvinnoparti. Jag menar bara att den tog upp visionen om en total samhällsförändring, ett samhälle i stil med vad t.ex. Elin Wägner, Ellen Key och Alexandra Kollontaj tänkte sig — ett slags samhälle baserat på mödrar. Jag anser fortfarande att samtliga partier som är representerade här måste vara självkritiska och inse att det brister i insikt om vad kvinnokampen betyder, inte bara för att förändra kvinnans roll utan också för att förändra mannens roll. Först när kvinnorna reser sig och ställer krav får ni män möjlighet att se er själva i spegeln och förstå vad er roll innebär.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Min fråga ställdes på grund av den oro som man visat på fackligt håll, där man konstaterar att allt fler elever inte har tillgång till behöriga lärare. Om man granskar arbetsmarknadsstyrelsens rapport inför höstterminen 1976, finner man att bristen på examinerade lärare ytterligare förvärrats. 60 kandidater intas varje år till slöjdlärarutbildning, och när det gäller utbildning av textillärare har 96 intagits för 1977-1978. Samtidigt utbildas 30 vävlärare för behörighet till lärartjänst i textilslöjd. Det råder alltså en markant brist på detta område. Skoldebatten under senare år har i stor utsträckning berört SIA-utredningens betänkande. Man har i detta sammanhang kommit fram till att det är mycket angeläget att de som leder arbetet i vår skola — lärare och andra — behöver en grundlig utbildning. Vi anser väl ändå att den pedagogiska utbildningen är grundläggande för en riktig handledning av eleverna. Enligt min uppfattning kunde man undvika en hel del oro i skolorna, om de som där leder våra elever hade fått pedagogisk utbildning. Det är kanske inte så vanligt att man från fackligt håll trycker på om att fler lärare skall utbildas. Man brukar vilja ha en balans — och en sådan — Nr 67 är också angelägen i detta fall — men på det här området råder som Tisdagen den jag tidigare konstaterat en bristande tillgång på utbildade lärare. Jag tycker 8 februari 1977 att det ligger en fara i en fortsatt sådan utveckling. Hela SIA-skolans I framtid bygger på en stigande tillgång till lärare i de praktisk-estetiska Om åtgärder mot ämnena. Om den nuvarande trenden fortsätter, skulle en markant brist — bristen på behöriga uppstå. slöjd och textil Statsrådet meddelar att man i den kommande propositionen om hög = lärare skoleutbildningen skall ta hänsyn till behovet på detta område. Jag hoppas verkligen att man gör en grundlig undersökning och försöker att få den balans som eftersträvas. Det är angeläget för skolan och för utbildningsverksamheten i dess helhet. Det är dock särskilt viktigt för elever som skall få sin utbildning i dessa ämnen. Utbildade lärare behöver en pedagogisk grund att stå på för att rätt kunna leda undervisningen. Jag hoppas alltså att statsrådet tar hänsyn till detta önskemål, så att vi i högskolepropositionen kan få se ett praktiskt resultat i enlighet härmed.
Herr talman! Regeringen är självfallet angelägen att försöka få en balans mellan tillgång och efterfrågan på lärare inom alla ämnen. Jag är faktiskt glad åt att herr Bladh med sin fråga fäst uppmärksamheten just på bristen på textil och slöjdlärare. Jag delar herr Bladhs uppfattning att detta är en viktig kategori lärare, inte minst för SIA-skolan. Men detta tillhör faktiskt de många brister i samhället som vi ärvt från den förra regeringen. Bristen är ingalunda ny eller plötsligt uppkommen. Vi kommer som sagt att ta upp frågan i den kommande propositionen om högskolan, men frågan måste analyseras noggrannare innan vi kan lägga fram förslag som radikalt förbättrar situationen. BI. a. måste vi se på benägenheten hos ifrågavarande lärarkategorier att ta deltidstjänster och full tjänstledighet. Antalet deltidstjänster för slöjdlärare har ökat med ca 80 under tiden 1973-1975 och för textillärare med ca 50 under samma tid. Frekvensen hel tjänstledighet har för textillärare ökat men har faktiskt minskat något för slöjdlärare. Den lokala bundenheten är också en faktor att ta med i beräkningen. Det finns i varje fall några behöriga lärare, främst bland textillärarna, som på grund av sådan bundenhet inte kan få tjänst. I fråga om slöjdoch textillärarutbildningarna tillkommer också, som herr Bladh säkerligen vet, att vi inom regeringen f. n. prövar frågan om en försöksverksamhet med utbildning av lärare i slöjd i kombination med annat ämne. En sådan försöksverksamhet kan ändra förutsättningarna för lärarutbildningens dimensionering. Jag vill än en gång försäkra herr Bladh att jag med mycket stort intresse följer just den här frågan.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för den som jag tycker positiva trenden i svaret. Om den nuvarande situationen är ett arv från tidigare, bästa fru statsråd, låt oss då se till att det blir en bättre fortsättning. Jag vill dock påpeka att en ny situation inträffat inom skolvärlden, inte minst med anledning av tillkomsten av delpensionerna. Vi vet vad detta kan innebära. Skall man följa SIA:s intentioner kommer det också att behövs många fler lärare i praktisk-estetiska ämnen, inte minst slöjdoch textillärare. Vi väntar oss också mycket av den försöksverksamhet med utbildning av tvåämneslärare som skall komma. Även den kan kanske medföra en förbättrad trend. Men jag tror inte att den innebär att vi kommer att behöva färre lärare av den nuvarande typen. Låt mig sammanfattningsvis tyda statsrådets svar så att hon med uppmärksamhet följer dessa frågor. Jag tycker att man kunde skönja ett besked om att en utökning av utbildningen skulle kunna föreslås i en kommande proposition. Jag hoppas att så blir fallet.

Herr talman! Jag uttalar min tillfredsställelse med det lämnade svaret. Det kan dock ge anledning till några reflexioner. Informationen om att tillämpningsföreskrifter är meddelade har tydligen inte nått ut, för jag har ställt min fråga efter kontakt som jag haft med handikapporganisationer, vilka har uttalat sin förvåning över att tillämpningsföreskrifterna till byggnadsstadgans 42 a § inte är utfärdade. Av det lämnade svaret framgår klart och tydligt att tillämpningsföreskrifter är utfärdade. Därmed är jag nöjd.

Av svaret framgår att handikapporganisationerna haft möjligheter och också begagnat sig av de möjligheterna att vara med och utforma de kommande tillämpningsföreskrifterna. Detta innebär väl en viss garanti för att 42 a § byggnadsstadgan är ett steg på vägen mot ett samhälle utformat för alla, även för de handikappade.

72, och anförde: Herr talman! Herr Jonasson har frågat mig om jag är beredd att snabbt vidta åtgärder för att ansökningar om delpension från skogsarbetare som önskar arbeta vår, sommar och höst skall kunna beviljas. Den nya lag om delpensionsförsäkring som trädde i kraft den 1 juli 1976 ger möjlighet för arbetstagare i åldern 60 till 65 år att trappa ner sin arbetsinsats genom att övergå till deltidsarbete i kombination med delpension. Delpension kan utgå till anställd som har minskat sitt arbete med i genomsnitt minst fem timmar per arbetsvecka och som efter minskningen har deltidsarbete med i genomsnitt minst 17 timmar per arbetsvecka. Det har inte varit möjligt att vid beslutet om den nya lagen ange lösningar för alla de skiftande förhållanden som kan förekomma och som kan växla mellan olika branscher på arbetsmarknaden. Det ankommer på riksförsäkringsverket att, efter samråd med den centrala pensionsdelegationen som är knuten till verket, meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av lagen. I delegationen ingår företrädare för arbetsmarknadens parter. När det gäller frågan om hur deltidsarbetet skall förläggas för att det skall grunda rätt till delpension har riksförsäkringsverket föreskrivit att arbetet skall anordnas så att arbetstagaren utför något sådant arbete åtminstone varannan månad. Undantag från denna regel får medges när det är motiverat av särskilda arbetsförhållanden i det enskilda fallet. Frågan om när en sådan undantagssituation föreligger får avgöras i varje enskilt ärende. Sådana delpensionsärenden prövas i första instans av försäkringskassans pensionsdelegation, som då består av bl.a. ledamöter med erfarenhet av arbetsmarknadsförhållanden. Pensionsdelegationens beslut kan överklagas hos riksförsäkringsverket och slutligen hos försäkringsdomstolen. Riksförsäkringsverkets besvärsavdelning har helt nyligen avgjort ett antal ärenden, där det är fråga om undantag från huvudregeln om deltidsarbetets förläggning för skogsarbetare. Besluten har ännu inte vunnit laga kraft. Med hänsyn härtill är några åtgärder från min sida i denna fråga f.n. inte aktuella. Avslutningsvis vill jag säga att det ligger i sakens natur att den praktiska tillämpningen av en så omfattande reform som det här är fråga om kan motivera justeringar i regelsystemet. Riksförsäkringsverket har också i juni 1975 fått i uppdrag att med biträde av den centrala pensionsdelegationen noga följa utvecklingen av delpensionsförsäkringen och därvid föreslå sådana justeringar i lagstiftningen som kan visa sig behövas. Enligt vad jag har inhämtat kommer riksförsäkringsverket att redovisa detta uppdrag till regeringen under hösten 1977.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

Enligt min uppfattning måste det vara ett intresse för alla parter att förlägga arbetstiden så att den passar arbetstagaren och dessutom så att arbetsinsatsen blir meningsfull. En kall och snörik vinter är inte den bästa att arbeta i för äldre människor med vissa handikapp. Det gäller särskilt de äldre skogsarbetarna. För dessa skulle det vara en stor fördel att få göra ett uppehåll i arbetet under den hårdaste vintern. I stället skulle de få arbeta i fatt när våren kommer. Möjligheterna att ordna lämpligt arbete åt delpensionärer kan variera. De tyngsta jobben är inte så lätta att klara av. Passande uppgifter för den äldre skogsarbetskraften måste ändå vara skogsvårdande arbeten — frösådd, skogsplantering, röjning och gallring — men dem kan man inte utföra i kyla och djup snö. ”När det gäller frågan om hur deltidsarbetet skall förläggas för att det skall grunda rätt till delpension har riksförsäkringsverket föreskrivit att arbetet skall anordnas så att arbetstagaren utför något sådant arbete åtminstone varannan månad. Undantag från denna regel får medges när det är motiverat av särskilda arbetsförhållanden i det enskilda fallet.” Dispensmöjlighet finns alltså, och den bör enligt min mening vara tillämplig på skogens folk. Det är att hoppas att vederbörande verkligen tar hänsyn till den sökandes önskemål när goda skäl föreligger. Stelbenta bestämmelser får inte hindra vad som är praktiskt, sunt och bra för alla parter. Socialministern avvaktar nu. Han pekar på att riksförsäkringsverket har fått i uppdrag att följa utvecklingen och nämner att här kan bli nödvändigt att föreslå vissa justeringar och att förslag i så fall skall komma under hösten 1977. Jag vädjar till socialministern att han noga följer utvecklingen i de här frågorna för att få ett system som passar både människorna och produktionen. Vi talar så mycket om samråd i olika sammanhang, och här är väl ändå ett område där den anställde och företagaren bör kunna samråda för att därmed lösa problemen på ett förnuftigt sätt. Till sist vill jag poängtera att jag inte är ute efter att riva sönder något regelsystem. Vad jag vill är att dispens skall kunna erhållas när det löser praktiska problem. Det var också ur den synpunkten jag tog upp den här frågan i en interpellation i stället för att motionera. Jag finner i alla fall socialministerns svar positivt och hoppas att problemet skall kunna lösa sig för dem som har sina ansökningar inne; jag utgår ifrån att socialministern annars följer de här frågorna. Herr talman! Jag tackar än en gång för svaret.

Herr talman! Först ett tack till kommunministern för att han svarat på min interpellation rörande den kommunala informationens innehåll och former. Svarets första del — som rör de allmänna motiven och grunderna för informationen — är helt tillfredsställande. Där är statsrådet klar och entydig. Något skäl för missförstånd existerar inte. Däremot blir bilden en smula grå och suddig när kommunministern behandlar mina övriga två frågor. Han undviker helt enkelt att svara. Jag beklagar detta och tvingas att uppehålla mig en stund vid dessa spörsmål. Jag gör det därför att frågorna är av central betydelse vid den praktiska tillämpningen av den kommunala information som både statsrådet och jag finner så nödvändig.

Jag frågar därför kommunministern om han delar denna min uppfattning. Så tänkte jag få uppehålla mig en smula utförligare omkring fråga 3. Den behandlar en principiellt mycket viktig frågeställning enligt min mening. Kommunministern har för sin del helt avstått från att meddela någon uppfattning om hur minoriteten bör behandlas i den kommunala informationen. Hans tystnad på den punkten är så mycket mer beklaglig mot bakgrund av att jag väckte min interpellation i första hand för att få besked just i denna del. Mitt behov av besked från kommunministern grundar sig på ett enligt mitt — och jag vet många andras — sätt att se horribelt ställningstagande från en ledande kommunalman i min egen hemkommun.

Däremot har såväl som varsin reservation i kommunstyrelsen. Det bör självfallet vara informationsenhetens uppgift att informera allmänheten om Kommunstyrelsens budgetförslag. Om några politiska grupperingar har avvikande uppfattningar i förhållande till detta förslag är det resp. politisk grupperings sak att informera om sina avvikelser!” Så kan alltså den praktiska verkligheten te sig i en av landets större kommuner år 1976. Det kan ibland vara stort avstånd mellan centralt uttalade uppfattningar och decentral tillämpning av dessa uppfattningar i den praktiska vardagsverklighet som möter den svenske medborgaren i allmänhet. ar.

Först uttryckte han sin tillfredsställelse med utskottets behandling av hans motion och citerade ett avsnitt ur utskottsbetänkandet: ”Den information som direkt styrs av statsmakterna bör självfallet präglas av största möjliga objektivitet. Härav följer att även från majoritetsståndpunkterna avvikande meningar i princip bör redovisas. Särskilt viktigt är detta enligt utskottets mening när det gäller beslut under beredningsprocessen, t.ex. utredningsförslag.

Herr talman! Jag sätter värde på de kompletterande synpunkter som kommunministern nu har anfört till svaret, som jag med rätta tyckte mig kunna konstatera var oklart och opreciserat på väsentliga punkter. Jag har full förståelse för att kommunministern inte är vare sig i stånd eller beredd att framföra synpunkter på ett speciellt, lokalt fall. Jag framställde inte heller någon direkt fråga om det. Jag ville bara konkret belysa hur allmänheten, våra uppdragsgivare, kan uppleva samhällsinformationen från oss som politiker, vare sig vi befinner oss här eller i det lokala parlamentet. Mot den bakgrunden kände jag det angeläget att få rikta mina frågor till kommunministern. Utan att gå närmare in på det speciella fallet vill jag tillägga att vederbörande kommunalråd dessutom är centerns företrädare i Kommunförbundets styrelse på riksplanet. Det är alltså inte, om jag får använda det uttrycket, vem som helst jag har exemplifierat med. — Nog om detta. Kommunministern svarade inte på min fråga huruvida han delar konstitutionsutskottets och herr Olssons i Järvsö uppfattning om det angelägna i att samhällsorganen när de informerar medborgarna också informerar om minoritetens uppfattning. Eftersom kommunministern inte själv vill svara på den frågan försöker jag helt välvilligt lägga ett ja i kommunministerns mun som svar. Jag tyckte mig kunna tolka vad kommunministern sade så, och det tackar jag för. Med det beskedet upplever jag, ehuru det inte var så entydigt och klart som jag skulle ha önskat mig, att kommunministern tar avstånd från, inte det här enskilda fallet — det begär jag inte — men händelser av det slag som jag relaterat från min hemkommun. Jag vill till sist understryka — det berörde också kommunministern — nödvändigheten av att komplettera med samhällsinformation för att komma till rätta med en på många håll besvärande obalans i massmediasituationen. En sådan från medborgarnas synpunkter besvärande obalans existerar just i den kommun som jag har hämtat mitt exempel från. Jag ber att få tacka för kommunministerns synpunkter. Jag kan nu, sedan kommunministern kompletterat sitt svar, betydligt mer lugnad ännu en gång framföra ett tack till honom.

63, till herr socialministern, och anförde: Herr talman! Fru Håkansson har frågat socialministern vilka åtgärder han avser att vidta med anledning av den ökade självmordsproblematiken, inte minst bland unga människor, och för att få till stånd en ökad forskning inom detta område och en samordning av de resurser samhället har för att förebygga självmorden i vårt land. Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som har att besvara interpellationen. Fru Håkansson har i sin interpellation tagit upp ett allvarligt och svårbemästrat problem i vårt samhälle. Antalet fall där som dödsorsak angivits självmord uppgick i Sverige år 1974 till drygt 1600. Härutöver finns fall där det är ovisst, om skadan har uppkommit genom olyckshändelse eller uppsåt. Det totala antalet självmord under de senaste åren brukar uppskattas till ca 2000.

Jag vill här erinra om den omfattande utbyggnad av vårdcentraler som nu pågår inom landstingen. Dessa vårdcentraler avses i regel bli bemannade med både allmänläkare och specialister inom olika medicinska verksamhetsområden, bl.a. barn och ungdomspsykiatri och allmän psykiatri. Ett samarbete förutsätts med den primärkommunala socialvården, och detta har ofta markerats genom en lokalmässig samplanering. Vårdcentralernas personal bör så småningom få en mycket god kännedom om hemförhållandena inom distrikten genom den uppsökande verksamhet och de hembesök som utförs av socialarbetare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, hemsamariter m.fl. Det är därvid utomordentligt viktigt att man beaktar möjligheterna till personkännedom och kontinuitet. Därmed skapas också förutsättningar för ett förbättrat omhändertagande i krissituationer. Under de senaste åren har en relativt omfattande forskning om självmordsproblematiken kommit i gång i vårt land. Sålunda har under de senaste två åren ett par vetenskapliga avhandlingar publicerats, och forskningsprojekt inom detta område pågår på flera håll i landet. Jag kan här nämna att regeringen på förslag av den inom socialdepartementet tillsatta delegationen för social forskning har beviljat medel för forskningsprojekt angående stöd och behandling i krissituationer. Jag kan försäkra fru Håkansson att jag kommer att följa utvecklingen med uppmärksamhet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Troedsson för svaret. Att detta är ett väldigt svårt problem och att några konkreta lösningar eller förslag till lösningar inte kan ges är förståeligt. Vi är helt överens om alla de åtgärder som vidtas och kommer att vidtas, men jag tror inte att de är tillräckliga. Om vi jämför siffran för trafikolycksfall, som 1970 var 1307, med siffran för dem som begått självmord finner vi att man inte har kunnat påverka den sistnämnda siffran i nedåtgående riktning utan att den tvärtom stiger. Och vi måste fråga oss vad det beror på; om man inte har vågat ta upp det här problemet konkret. Självmordsforskningen i vårt land famlar nog fortfarande i ett ganska ogenomträngligt mörker. Vi har en hel del fakta, en hel del data och antaganden från psykiatrer, psykologer, sociologer och övriga samhällsarbetare, men någon samlad tvärvetenskaplig forskning som försöker binda ihop de lösryckta bitarna med varandra finns inte.

Man hade då förhoppningen att detta arbete skulle vara slutfört i början av 1976 och att en redovisning då skulle läggas fram. Jag har efterlyst denna redovisning på socialstyrelsen, men enligt professor Åke Liljestrands sekreterare på socialstyrelsens läkemedelsavdelning i Uppsala kan redovisningen möjligen föreligga under våren 1977. Vi måste också fråga oss — den saken diskuterades inte alls i socialutskottets betänkande över motionen — vad som är grundorsakerna till den ökade självmordsfrekvensen. Troligen är ensamheten och isoleringen en av orsakerna. Ganska långt in på vårt sekel — t.o.m. så sent som på 1940 och 1950-talen — var det inte vanligt att människor bodde ensamma. Bodde man inte kvar i sin ursprungliga familj, var man inneboende hos någon annan familj. Att ha en egen bostad var en lyx som var mycket få ensamstående förunnad. I dag ser vårt samhälle helt annorlunda ut, och vi har ca en miljon ensamboende. Vår ökade levnadsstandard har medfört att vi har råd att vara ensamma, och det är säkert på både gott och ont. Många av dessa ensamstående har sina enda kontakter med andra människor på sin arbetsplats, och med det ofta högt uppdrivna arbetstempot är möjligheten till kontakt på ett mer personligt sätt bristfällig. Ensamheten och isoleringen blir naturligtvis också större när arbetslöshet, permittering och förtidspensionering drabbar människor. Jag är medveten om att det inte går att lagstifta om mera medmänsklighet i vårt vardagsliv och om ett större ansvar för varandra som medmänniskor. Men för att på ett adekvat sätt angripa den stora ökningen av självmorden måste man på något sätt komma in i bilden innan en krissituation är för handen. En viktig länk i det förebyggande arbetet måste vara att i arbetslivet få en naturlig kontakt med människor i begynnande krissituationer — innan kriserna utlöses. Ofta kan man på arbetsplatser ganska tidigt märka att en kamrat har svåra problem med t.ex. alkohol eller att han har kontaktsvårigheter. I missriktad finkänslighet vill då ingen föra problemen på tal, och man låter det hela rasa utför tills någonting verkligt allvarligt inträffar. Här finns det helt säkert mycket att göra för skyddsombud, anpassningsgrupper, företagshälsovård och inte minst för arbetskamraterna. Att ta ansvar för och i den mån man kan hjälpa varandra är mycket viktigt. Annars får vi ett samhälle som trots vårt materiella välstånd blir fruktansvärt obarmhärtigt och hårt. Om man i arbetslivet får möjlighet att visa vänlighet och kamratskap i stället för hårdhet och konkurrens, kan troligen många krissituationer för den enskilda människan undvikas. Statsrådet Troedsson har i sitt svar tagit upp samarbetet mellan å ena sidan hälso och sjukvården och å andra sidan socialvården. Detta tror jag är oerhört viktigt. Genom utbyggnad av öppenvården och husläkarsystemet — här är en förutsättning att man inte gör för stora distrikt — och genom en lokalmässig samplanering av landstingens och primärkommunernas socialmedicinska resurser kan man säkerligen skapa förutsättningar för en bättre och mänskligare vård. Kännedomen om hemsituationen är speciellt viktig när det gäller människor i krissituationer, och där är det kanske ännu mer nödvändigt än annars med kontinuitet i vården. Det gäller givetvis hela vårdpersonalen, både den medicinska och den sociala delen. Jag har här några siffror, som jag har fått av kriminalinspektörerna Sven Fridholm och Lars Tjerngren i Malmö. Sydnytt tog upp självmordsproblematiken i några program för ett par veckor sedan. Den här interpellationen framställde jag i början av december, men de mellankommande helgerna och vissa andra omständigheter har gjort att svaret dröjt. Jag tror att det är mycket viktigt att vi tar fram detta problem i dagen och vågar tala om det — för många människor medför det en väldig ångest att bara ta ordet ”självmord” i sin mun; inte minst gäller det de anhöriga som drabbas av att någon i familjen tar sitt eget liv. Sveriges Radio tog som sagt upp detta problem. Underlaget för programmet var en statistik, som man hade fått av Malmö polisdistrikt. Denna statistik, som jag alltså har fått från Sven Fridholm och Lars Tjerngren, är baserad på 100 säkra självmord där antingen ett avskedsbrev eller andra omständigheter klart visar att det handlar om självmord. Fallen är fördelade på ålder och kön samt även på månader — det senare är kanske mindre intressant. Det uppseendeväckande är att den största gruppen är män mellan 25 och 35 år, alltså män födda mellan 1941 och 1950. Jag skall inte trötta kammaren med att räkna upp hur fallen fördelar sig i övrigt, men jag kan avslutningsvis nämna att av de 100 personer som den här undersökningen inom Malmö polisdistrikt omfattar är 27 kvinnor och 73 män. Den största gruppen är som sagt män födda 1941-1950. Det finns verkligen anledning för samhället att på ett bättre och mer radikalt sätt än hittills försöka stoppa den stigande kurvan av självmord, och naturligtvis helst skapa ett sådant samhälle att man kan minska antalet självmord. Givetvis behövs behandling i större omfattning både i krissituationer och efteråt. Men med det vill jag inte säga att förebyggande av självmord enbart är ett vårdproblem — det behövs förvisso förändrade attityder människor emellan också. Jag har till sist några konkreta frågor att ställa till statsrådet Troedsson. Vi är väl inte riktigt överens om omfattningen av forskningen angående självmordsproblematiken. Jag delar inte uppfattningen att forskningen är relativt stor. Vi har inte gjort speciellt mycket åt denna svåra fråga, trots att kurvan för självmord de senaste åren varit stigande. Jag har några konkreta frågor: Vill statsrådet Troedsson arbeta för en samordning av de insatser som görs på självmordsforskningens område för att på så sätt få fram en tvärvetenskaplig forskning om detta stora och för samhället viktiga problem? Hur mycket raedel har socialdepartementet avsatt för forskningsprojekt angående stöd och behandling i krissituationer? Den tredje frågan är kanske inte lätt att svara på, men eftersom intresset inte har varit så stort från forskarna att anmäla sig vill jag fråga: Kan man förvänta sig intresserade forskare, eller är det också så inom de yrkesgrupper som i sitt arbete kommer i nära kontakt med självmordsproblematiken att det är något man skyggar inför?

Herr talman! Jag kan i väldigt långa stycken, ja, i det allra mesta, hålla med om vad fru Håkansson har sagt. Det görs naturligtvis inte tillräckligt på det här området — det är alltid en utmaning mot samhället att självmorden ökar, inte minst bland yngre människor. Jag kan instämma i många av de konkreta förslag som fru Håkansson lade fram; det var f.ö. i stort sett de saker som jag själv pekade på i mitt svar på interpellationen. Fru Håkansson ställde några konkreta frågor. Hon nämnde att det inte finns någon samlad tvärvetenskaplig forskning och undrade om jag ville arbeta för en samordning av forskningen. Nu är det väl så att självmorden och självmordsförsöken berör alla delar av vårt samhälle. Därför är det väldigt svårt att ta ut självmorden och säga att just på detta område skall vi ha en samordnad forskning. Så många delar av vårt samhälle, faktiskt hela politiken, kommer in i bilden. Det är utbildningspolitiken: att vi har en utbildning som upplevs som meningsfull för ungdomar, att de där kan prestera något på sin egen nivå och att man inte minst på det viset förebygger alkohol och narkotikamissbruk. Fru Håkansson nämnde själv sysselsättningen — det gäller att på alla sätt se till att de som vill ha ett arbete också får ett arbete och ett arbete som de upplever som meningsfullt. Och det gäller naturligtvis boendepolitiken och familjepolitiken, vår inställning till dessa problem, som fru Håkansson själv så riktigt anmärkte. Jag tror därför inte att det finns någon anledning för mig att medverka till att vi får en tvärvetenskaplig forskning som speciellt berör självmord. De forskare som arbetar inom dessa områden tar säkert själva de kontakter och initiativ som behövs för att få fram de uppgifter och det underlag som de söker efter. När det sedan gäller forskningsprojekt för stöd och behandling vill jag upprepa det jag nämnde i mitt svar, nämligen att vi från departementets sida understött sådana forskningsprojekt, och det kommer vi också att fortsätta att göra. Vad som emellertid är väldigt viktigt i sammanhanget — och det vill jag understryka ännu en gång — är frågan om attitydförändringarna. Jag menar de attitydförändringar som inte bara gäller självmorden som sådana utan naturligtvis psykisk sjukdom över huvud taget. Här behövs naturligtvis också insatser på alla plan och i alla sammanhang för att vi skall kunna komma till rätta med de fördomar som finns. Det är nog också så — som fru Håkansson sade — att även om samhället och statsmakterna gör allt vad som över huvud taget tänkas kan på dessa områden, är det till sist i mycket stor utsträckning en fråga om medmänskligt engagemang. Det finns en ganska utförlig beskrivning av alla de självmord som skedde i Sverige häromåret i en avhandling av. Nancy Holmström. Hon pekar i den på att självmorden bland de äldre nästan alltid föregås av en psykisk sjukdom, men i botten på detta ligger ofta fysisk ohälsa. Understimulans, både intellektuell och känslomässig, ökar också risken för psykiska sjukdomar. Vidare framhålls att självmorden bland de äldre i mycket stor utsträckning sker just på sommaren, då de upplever ensamheten som allra störst. Jag vill som sagt understryka mycket av det som fru Håkansson framfört. Det finns all anledning för alla samhällsinstanser att beakta dessa problem, men vi får inte för den skull glömma bort vårt personliga ansvar i de här frågorna. Jag tror att det är detta man framför allt måste stryka under: Vårt ansvar för våra nära och också för vår omgivning — på arbetsplatsen, i skolan och i boendeområdena. Utan ett sådant ökat medmänskligt engagemang tror jag inte att vi kommer till rätta med dessa problem. Insatser behövs alltså framgent på alla områden, också när det gäller ökat medmänskligt engagemang och ansvar.

Herr talman! Jag hade inte alls tänkt delta i denna diskussion, men framför allt fru Håkanssons inlägg gjorde att jag anser mig böra ge några kommentarer, eftersom detta är ett område som i hög grad berör mig som arbetar vid en medicinsk klinik. ”Intoxikationer” — och förgiftningar är ju det sätt på vilket man, i varje fall i storstäderna, begår självmord och gör självmordsförsök — är en av de allra vanligaste orsakerna till intagning vid invärtesmedicinska kliniker. Jag har nog den uppfattningen att man har att göra med tre olika slags självmordsförsök — självmordsförsöken är ju oerhört mycket fler än de faktiskt genomförda självmorden. För det första fall där verkliga avsikter ligger bakom, för det andra fall där demonstration eller något slags kortslutningsreaktion ligger bakom och för det tredje rena olyckshändelser — särskilt gäller detta gamla människor som kommit in i en ”tablettautomatism”. Fru Håkansson tog upp betydelsen av arbetslivet och de interpersonella relationerna. Jag har nog inte det intrycket att självmordsförsöken har så mycket med arbetslivet att göra. Jag tror i stället att självmordsförsök, framför allt i yngre åldrar, ofta är slutet i en utveckling karakteriserad av missbruk i första hand av alkohol, kanske ibland av narkotika. För en grupp däremot som statsrådet Troedsson nämnde, men som fru Håkansson inte talade så mycket om, nämligen de äldre männen, tror jag det ligger annorlunda till. När en av mina medarbetare och jag för några år sedan gick igenom vad förebyggande medicinska åtgärder skulle kunna betyda för att minska beläggningen på sjukhusen kom vi till det resultatet att en av de mest angelägna uppgifterna vore att försöka förebygga återfall i självmord, om jag får uttrycka det så. Doktor Rut Ettlinger på Södersjukhuset har också under många år gjort stora ansträngningar i den riktningen.

Detta hindrar naturligtvis inte att man kan göra nya sådana försök. Och då tror jag att en väsentlig faktor skulle vara det som statsrådet Troedsson här pekade på, nämligen att knyta självmordsförebyggande verksamhet till samhälleliga vårdorgan, vårdcentraler och praktiserande läkare, där man har god personkännedom. Jag vill emellertid till sist säga att vi inte bara kan säga att allt vore gott och väl om alla självmord förhindrades. Säkert finns det många människor för vilka livssituationen är sådan att ett självmord är den enda vägen ut, en väg som också andra människor måste respektera. I andra sammanhang talas det mycket om ”rätten till vår död”, och det är ett oerhört känsligt och svårbedömbart problem. Men klart är att i den mån man på olika håll i samhället är beredd att tillerkänna män niskor rätten till sin död kan man inte vägra personer, som vid sunda vätskor kommit till den slutsatsen att detta är det bästa som kan hända dem, att ta sitt liv. Det är, menar jag, en mycket svår problematik inbäddad i denna fråga. Det var till slut detta jag ville markera genom denna korta kommentar.
Herr talman! Jag tackar fru statsrådet Troedsson för dessa kompletteringar till svaret. Vi är helt överens om många av de åtgärder som kan betraktas som mycket viktiga när det gäller att angripa detta verkligt stora samhällsproblem. Om vi får vårdcentralerna utbyggda på sådant sätt att distriktsläkaren ansvarar för en del av människorna inom sin kommun, så tror jag att det finns utsikter för att så småningom få samma personkännedom som distriktssköterskorna nu har efter indelningen i speciella distrikt, där man lär känna hela befolkningen i området. Jag kan f.ö. här tala av egen erfarenhet, eftersom jag under flera år har tjänstgjort som distriktssköterska; nu tjänstgör jag som skolsköterska. Jag vet vad sådan ingående personkännedom betyder och hur viktigt det är att den hjälpsökande verkligen träffar samma människa när han söker hjälp. Däremot är jag inte överens med Gunnar Biörck när han säger att arbetslivet troligen inte har någon större betydelse i detta fall. Just isoleringen, känslan av att vara utstött, tror jag ofta är en av grundorsakerna till att någon börjar umgås med tankar som: Ingen bryr sig om mig, och ingen behöver mig. Jag håller med om att självmordet oftast är en medveten handling, många gånger riktad mot någon anhörig, eller ett rop på hjälp — också ett rop på hjälp av kamrater. Där har både statsrådet Troedsson och jag betonat vikten av att vi verkligen tar ansvar för varandra.

Herr talman! Herr Lorentzon i Kramfors har mot bakgrund av förestående nedläggning av sågverket i Köpmanholmen frågat mig om jag anser det vara förenligt med socialt ansvarstagande att lägga ned företag utan att svara för ersättningsindustri och om jag vill medverka till att dylik industri etableras i Köpmanholmen. Sågverket i Köpmanholmen ägs av Norrlands Skogsägares Cellulosa AB. Enligt uppgifter från företagsledningen är anledningen till nedläggningen av sågen att den med nuvarande produktion är olönsam och att råvara för en utökad produktion inte finns inom området. En utbyggnad av sågen förutsätter att råvara hämtas från inlandet, vilket kan äventyra råvaruförsörjningen och sysselsättningen vid inlandssågverken. NCB framhåller att man planerar en ytterligare satsning — utöver den i dag pågående - till förbättring av sulfatfabriken i Köpmanholmen och garanterar arbete för de anställda i Köpmanholmen fram till pensionen. Den som väljer att flytta ges förtur till anställning vid företagets övriga sågverk. Med hänsyn till det sagda anser jag det inte vara befogat med åtgärder från statens sida för att skaffa ersättningsindustri.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min fråga. I svaret står bl.a. följande: ”Enligt uppgifter från företagsledningen är anledningen till nedläggningen av sågen att den med nuvarande produktion är olönsam och att råvara för en utökad produktion inte finns inom området.” Men detta är ju nästan klassiskt. Jag skulle vilja fråga industriministern: Visar man mer socialt ansvar, när man långsamt tar död på ett företag än när man abrupt lägger ned det? Detta långsamma avlivande av sågverket är ju ett faktum. Att som industriministern hänvisa till att det fåtal arbetare som nu är anställda vid sågverket kan få arbete på massafabriken är inget försvar för att man långsamt har avlivat detta sågverk. Ett faktum är, och det känner industriministern mycket väl till, att man undan för undan har låtit sågverket förfalla sedan man köpte det 1965. När köpet gjordes var det skogen och massafabriken man ville komma över. Jag är fullt medveten om att det var två om affären när man köpte Forss ab, Mo och Domsjö AB och NCB. Mo och Domsjö tog en stor del av skogen, men sågverket var tydligen något nödvändigt ont för NCB. I annat fall skulle man inte ha låtit det förfalla som man nu har gjort. Historiken känner industriministern mycket väl till. I dag är det 58 anställda. Industriministern hänvisar också till att massafabriken möjligen kan ta över en del. Men de 120 som fanns från början då? Det var en arbetsplats med 120 man, och arbetarna är icke överens med Nr 67 NCB:s ledning om att företaget skall slippa undan. Man vill ha en er Tisdagen den sättningsindustri som sysselsätter lika många som då NCB tog hand om 8 februari 1977 sågverket. De alternativ som NCB har lämnat — ett sågverk som sys: I selsätter antingen 18 man eller 25 man — och de olika kostnadsförslagen Om en ersättningsanser man inte vara realistiska. industri i Köpman Men ännu värre är det när NCB:s direktör säger till arbetarna: Ac holmen cepterar ni inte sysselsättning för 18 man, är det ni själva som förorsakar nedläggningen. Detta säger han mot bakgrund av att sågverket i dag arbetar på dispens från yrkesinspektionen och arbetarskyddet och att nödvändiga förbättringar för arbetarskyddet för att arbetarna inte skall vara direkt utsatta för olycksfallsrisker skulle kosta 2,5 till 3 milj.kr. Jag finner detta svar mer än underligt. Möjligtvis kan det bero på att industriministern själv varit engagerad i NCB.
Herr talman! Jag vill påminna herr Lorentzon i Kramfors om vad frågan gällde, nämligen behovet av ersättningsindustri med hänsyn till den aviserade nedläggningen av sågen. Företaget har enligt uppgift valt att vidareutveckla sulfatmassaproduktionen vid Köpmanholmen, och utvecklingen av den fabrikationen innebär att man kan garantera sysselsättningen på den industriplats som det här är fråga om. Därmed är den fråga som herr Lorentzon tar upp också löst, eftersom behovet av ersättningsindustri för dessa människor inte är påtagligt.

Herr talman! Industriministern svarar inte på min fråga. Det gäller att få ersättningsindustri för de 120 arbetstillfällen som fanns när NCB köpte sågen. Nu har man minskat detta antal genom att medvetet driva sågen mot en nedläggning och därmed kommit ned i 58 arbetare. Industriministern säger i sitt svar att en del av dessa äldre garanteras arbete vid sulfatfabriken fram till pensionen, andra som vill flytta ges förtur till anställning vid företagets övriga sågverk. Men det är inte svaret på min fråga. Jag har inte frågat efter åtgärder från staten för att skaffa ersättningsindustri utan vad jag tänkte på när jag ställde min fråga var den Åslingska doktrinen, som kommer att gå till historien, nämligen att det är företagens skyldighet att svara för den fortsatta sysselsättningen för sina anställda då ett företag lägger ned driften. Den fråga som arbetarna ställer avser 120 arbetsplatser. Det är också en fråga om bygdens framtid. Det är detta frågan gäller, herr industriminister. Jag beundrade mycket det initiativ som togs i och med startandet av den bondekooperativa skogsrörelsen. Det skall inte litet till för att övertyga de svenska bönderna också i Norrland om att de borde satsa sina sparade slantar på något sådant, som de kunde bedöma som ovisst. Man visste hur SCA hade uppträtt mot dessa skogsbönder. 31 Det gällde då att få ett högt pris på skogsråvaran, och det har man nu fått. Men det är inte bara skogsbönderna det gäller utan också de arbetare som inte har något annat att sälja än sin arbetskraft.
Herr talman! Jag svarade på herr Lorentzons i Kramfors fråga, men han tycks nu förneka innebörden i denna, nämligen om det är förenat med socialt ansvarstagande att lägga ned företag utan att svara för ersättningsindustri och om staten är villig att medverka till att skapa sådan industri i Köpmanholmen. Mitt svar var att samhället, eftersom företaget är i färd med att vidareutveckla massaproduktionen på platsen, inte har anledning att av företaget kräva någon ersättningsindustri i detta speciella fall. Vad som har hänt under årens lopp i fråga om utvecklingen av sysselsättningen i Köpmanholmen är något som inte omfattas av herr Lorentzons fråga. Jag kanske också skall påminna herr Lorentzon i Kramfors om att det har skett en fortlöpande utvidgning av sulfatfabriken. Att gå tillbaka några år och kräva ersättningsindustri för människor som redan har fått sin sysselsättning säkrad på annat håll är väl ändå att gå väl långt i abstraktion i en i och för sig mycket allvarlig fråga. Herr Lorentzon i Kramfors tillhör dem som har sin egen tolkning av den s.k. Åslingdoktrinen. Jag vill bara påminna om att den grundar sig på det beslut som riksdagen har tagit beträffande ansvarsfördelningen mellan samhälle och företag när det gäller att trygga sysselsättningen för anställda. Samhället har alltid ett övergripande ansvar i sammanhanget, men företagen får inte springa ifrån sitt primära ansvar.
Herr talman! När det gäller Åslingdoktrinen, som kommer att gå till historien, skulle jag vilja hänvisa till vad som står i riksdagens protokoll nr 43. Det var en omfattande interpellationsdebatt om järn-och stålindustrin den 10 december i fjol. Debatten rörde också vissa orter där företagen möjligen skulle läggas ner. Jag citerar vad industriministern då sade: ”Det faller i första hand på de berörda företagen att trygga en fortsatt sysselsättning för sina anställda.” Vidare sade industriministern, på s. 75: ”Vi kräver av företaget att man mobiliserar annan sysselsättning i stället för den som man berövar orten.” Det är helt klart att detta är något helt nytt i svensk politik. Den gamla regeringen följde inte alls dessa linjer. I exempelvis Ådalen fick SCA obehindrat lägga ner det ena företaget efter det andra, utan att ställas till ansvar. Så kommer en ny industriminister och säger att de gamla tiderna är flyktade och att det här är något helt nytt. Javisst är det nytt. Man blir nästan överraskad. Och industriministern Nr 67 talar i pluralis. ”Vi”, säger industriministern. Det är alltså inte bara industriministerns uppfattning, det tycks vara hela regeringens uppfattning 8 februari 1977 att nu är det företagen som skall ansvara för sysselsättningen. Den gamla
Herr Nyquist har frågat mig om jag är beredd att utan att avvakta handelsstålutredningen vidta åtgärder för att säkra sysselsättningen vid Domnarvets Jernverk. Herr Hagberg i Borlänge har frågat arbetsmarknadsministern om regeringen är beredd att vidta åtgärder och använda sitt inflytande för att stoppa minskningen av antalet sysselsatta och eventuella permitteringar vid Domnarvets Jernverk och stålindustrin i övrigt i avvaktan på ett samlat program för hela stålindustrin. Enligt fastställd ärendefördelning är det jag som har att besvara frågan. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Problemet med sysselsättningen inom stålindustrin består av två delar. Den ena delen, den som avser sysselsättningen på lång sikt, är beroende av den utveckling som svensk handelsstålindustri kommer att genomgå under det närmaste decenniet. I denna utveckling spelar självfallet Domnarvets Jernverk, som är landets största producent av handelsfärdigt stål, en central roll. Det är dessa frågor som handelsstålutredningen arbetar med. Under den tid som utredningsarbetet pågått har ledningen för Domnarvets Jernverk beslutat att upphöra med produktionen av grovplåt. Den svenska grovplåtproduktionen kommer härigenom att koncentreras till Oxelösunds Järnverk. Denna åtgärd har diskuterats med handelsstålutredningen. Mot bakgrund av den svaga efterfrågeutvecklingen på grovplåtmarknaden - till stor del en följd av varvskrisen — och den mycket hårda internationella konkurrensen inom detta produktområde har handelsstålutredningen ansett att överflyttningen av produktionen är angelägen då den stärker den svenska stålindustrins konkurrensförmåga. Två tredjedelar av den personalinskränkning på 800 personer som herr Hagberg nämner i sin fråga beror på denna åtgärd. I övrigt genomförs vid Domnarvets Jernverk dels vissa inskränkningar, som har varit beslutade sedan en längre tid, bl.a. nedläggningen av den rostfria produktionen och elektrostålverk 1, dels vissa rationaliseringar i driften. 3 Riksdagens protokoll 19761/77:66-69 Om åtgärder för att säkra sysselsättningen inom Handelsstålutredningérrkommer att redovisa sitt arbete i april månad och diskussionerna rörande utvecklingen på längre sikt bör anstå tills detta utredningsmaterial föreligger. Helt vid sidan av den långsiktiga utvecklingsproblematiken har Stora Kopparbergs Bergslags AB aviserat att man önskar stoppa stora delar av produktionen vid Domnarvets Jernverk under två veckor i april månad. Inskränkningen i driften berör ca 3 500 anställda. Förhandlingar med de anställda pågår. Orsaken till den aktuella åtgärden är känd. Den konjunkturuppgång som man sedan lång tid tillbaka förutspått har inte kommit i gång på allvar. Lågkonjunkturen har nu liksom tidigare drabbat just stålindustrin särskilt hårt. Till skillnad mot vad som har varit fallet i flertalet andra länder har man inom svensk stålindustri hittills kunnat undvika att friställa personal. Produktionen har dock till betydande del fått läggas på lager. Lagerökningarna har som bekant till en del finansierats via det statliga lagerstödet. Från Stora Kopparbergs sida anser man sig nu inte kunna fortsätta denna lageruppbyggnad. Även om stålindustrin är bland de hårdast drabbade branscherna finns mycket stora problem också inom andra delar av industrin på grund av den dåliga konjunkturutvecklingen. För att främja sysselsättningen inom industrin har regeringen som bekant nyligen beslutat om särskilda arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Under våren kommer dessutom att framläggas förslag om ytterligare åtgärder för att stimulera sysselsättningen inom vissa särskilt utsatta branscher, bl.a. stålindustrin.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret, som jag naturligtvis för min del inte tycker är tillfredsställande. År 1872 började man bygga Domnarvets Jernverk, och år 1878 stod det färdigt. Nästa år kan man alltså fira 100-årsjubileum, om man har några pengar till det. Efter långa utredningar vid 1870-talets början hade bolagets ledning beslutat att koncentrera företagets järnhantering till Domnarvet. Det innebar att man lade ner en lång rad bruk och hyttor. Inom dåtida svensk industri var järnverket en enastående företeelse genom sin storlek, men det var märkligt också ur teknisk synpunkt. Allt hade större dimensioner än som tidigare varit vanligt i Sverige. Byggandet blev mycket dyrare än vad man från början beräknat, och man hade långa och stora inkörningssvårigheter. För 50 år sedan — om vi går tillbaka halvvägs i tiden — var företaget inne i en kris. Bolagets ledning tvivlade då på att det skulle vara ekonomiskt lönande i fortsättningen att här i landet driva ett verk i konkurrens med de stora enheterna på kontinenten. Men i samband med det fick man en ny chef till Domnarvet, och han lyckades på något år vända situationen. Bruket har länge intagit en ledande plats bland sina svenska motsvarigheter och introducerat ett flertal tekniska nyheter i landet. Man När man från Stora Kopparberg tidigare har presenterat bolagets fram gång har det hetat att den vilar på utnyttjandet av typiskt svenska till: I gångar: malm, vattenkraft, skog och skicklig arbetskraft. Häromåret skrev Om åtgärder för att man i en egen publikation: ”Stora Kopparberg har lämnat flera bidrag säkra sysselsätttill järn och ståltillverkningens teknologi. —-—-—- En källa till stolthet är — ningen inom detta: Samtidigt som produktionen vid Domnarvet mellan 1963 och 1967 — järn och stål ökade från 600 000 ton till 900 000 ton färdigvara, — industrin kunde medelförsäljningspriset per ton stål ökas från 560 till 610 kronor. Detta resultat nåddes under en period med ständigt fallande priser på världsmarknaden. En oavbruten produktutveckling och specialisering är nödvändig för att man på detta sätt skall kunna bevara och förbättra lönsamheten.” Det var då, det. Sedan har bolaget upplevt hur lönsamheten försämrats och hur likviditetssituationen blivit allvarlig. Orderstocken lär vara den absolut minsta sedan lång tid, och prisfallet har medfört att för flera produkter priset inte ens täcker de rörliga kostnaderna. Dessutom har man, som industriministern säger i sitt svar, mycket stora lager, och man anser sig inte kunna bygga ut dem vidare. Industriministern delar upp sitt svar. Han säger att man på lång sikt får avvakta vad handelsstålutredningen kommer med och på kort sikt får se vad de åtgärder som redan är beslutade ger. Detta tycker jag är helt otillfredsställande. Det är ju ändå efter påsk som bolagets varsel om att permittera 3 500 gäller. Jag hade väntat ett förslag till åtgärder före det.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Permitteringarna, som nu härjar inom stålindustrin, är ett stort hot mot sysselsättningen som helhet. De visar också bolagens totala brist på ansvar inför situationen. Här är det fråga om kortsiktiga vinster som arbetarna skall betala. Det allvarligaste i frågan är emellertid hur många arbetstillfällen som skall gå förlorade inom stålindustrin. Stålföretagen minskar nu på arbetskraften, och inga nya jobb är planerade. Flera hundra arbetstillfällen faller bort i Oxelösund, 1000 vid NJA, uppåt 1000 i Domnarvet, 300 å 400 i Degerfors och 300 i Vikmanshyttan. Dessutom har man anställningsstopp och skall minska arbetsstyrkan genom naturlig avgång. Det betyder väsentligt mindre antal sysselsättningstillfällen inom stålindustrin. Var skall det här sluta? Var finns planerna på nya jobb på de här bruksorterna, som egentligen står och faller med företagen? Bolagen har ju inga planer såvitt vi kan se. Domnarvets Jernverk, som är flaggskeppet inom stålindustrin, har bara rationaliseringsplaner i görningen — SPAR 77, heter det — och där skall = ” 35 uppåt 1000 försvinna. Men våren 1976 skulle det till flera hundra nya jobb, som kommunen jublade över. Nog är väl planeringen och framsyntheten urusel, och resultatet får faktiskt arbetarna och kommunen betala. Det här är ett exempel på kort sikt — herr Nyquist tog ett som gällde 150 år. Minskningen av arbetskraften skall tydligen göras inför den högkonjunktur som man väntar; det är vad jag kan få ut av de åtgärder man vidtar vid Domnarvets Jernverk. Det betyder sämre arbetsförhållanden på sikt och en högre arbetstakt för dem som finns kvar, och några människor får inte jobb. Sådana åtgärder vidtar man utan att utredningarna är klara. Man bara minskar på antalet sysselsatta. Sker detta med regeringens tysta medgivande? Är det här den princip som skall vara vägledande? Är det här Åslingdoktrinen, som har blivit så omtalad? När industriministern svarar på min fråga redovisar han vilka åtgärder ledningen för Domnarvets Jernverk har vidtagit, men han nämner inte att antalet sysselsatta minskas intill den tidpunkt när det skall vara klart med en utredning om eventuella åtgärder. Hur kommer man att stå sysselsättningsmässigt då? Hur kommer bruksorterna att klara sig i framtiden? Jag vill fråga: Ställer sig industriministern och regeringen bakom principen att jobb skall vara ordnade och planerade innan man tar bort ett antal sysselsättningstillfällen? Kan regeringen ställa krav på ersättningsindustri eller ersättningsjobb? Faktum är ju att I 000 människor i Borlänge inte får behålla sina arbeten, och likadant är det på de andra stålorterna.

Herr talman! Herr Nyquist var inte nöjd med mitt svar. Jag förstår att vad han var ute efter var löften om direkta arbetsmarknadsinsatser i Domnarvets Jernverk, som nu har stora problem. Det är litet förvånande att jag från kammarens talarstol får höra detta. Under hela hösten och vintern har man ju talat om behovet av att vi nalkas de här frågorna med ett samlat grepp. Nu har vi ett samlat grepp under förberedelse. Handelsstålutredningens betänkande ligger inom kort på vårt bord, och vi börjar skönja konturerna av den framtida svenska handelsstålnäringen. Utan att avvakta detta kräver herr Nyquist att vi skall gå in och föregripa åtgärderna. Jag efterlyser faktiskt litet mera konsekvens i argumenteringen. Vi måste ju ändå bestämma oss: Skall vi försöka ta ett samlat grepp när det gäller den svenska stålindustrin och utbilda ett mönster i något större sammanhang innan vi går till aktion? I så fall får vi också acceptera att handelsstålutredningen arbetar. De permitteringar som aviserats är föremål för behandling, och självfallet går inte regeringen in och påverkar dessa förhandlingar. Men det skulle vara intressant att höra herr Nyquists — och även herr Hagbergs i Borlänge — värdering av de arbetsmarknadspolitiska insatser som nu måste påverka värderingen av företagens situation. Tisdagen den
Herr talman! Industriministern refererar till utredningen och säger att — Om åtgärder för att den ena delen, som gäller svensk handelsstålindustri, är beroende av säkra sysselsättvilken utveckling denna industri kommer att genomgå under det när = ningen inom maste decenniet. Det är för mig en mycket passiv attityd till vad som = järn och stålskall ske, och det kan man naturligtvis inte vara nöjd med. industrin De privata stålföretagen tycks inte ha tillräckliga resurser att möta framtiden med, och de har sannolikt inte heller förmåga att få fram riskvilligt kapital. Enbart lån kan inte vara tillräckligt. Därför är det naturligtvis nödvändigt att staten på sikt engagerar sig i ökad utsträckning. Det är det som vi förhoppningsvis skall få se någonting av när handelsstålutredningens betänkande kommer. Men skall vi se på detta i tid? Handelsstålutredningen kommer, som det heter, någon gång i april. Vidare hänvisas till stimulansåtgärder som kan komma under våren. Det är ju också ett ospecificerat datum. Men vad vi vet är att jobbarna i Domnarvet har aviserats om permitteringar i anslutning till påskhelgen. Båda dessa saker kan alltså låta vänta på sig, men de 3 500 i Domnarvet riskerar att bli permitterade. Det har betydelse i ett samhälle och på en arbetsplats där 6 000 människor är sysselsatta. Varannan industrianställd i Borlänge har alltså sin arbetsplats i verket.

Herr talman! Industriministern tar inte upp den fråga som jag har ställt: Hur blir det med antalet sysselsättningstillfällen inom stålindustrin? Det paket som regeringen nu har lagt fram kan väl inte ha någon som helst inverkan på dessa 1 000 arbetstillfällen som Domnarvet spar 1977 — eller på dem som spars i Degerfors, i Oxelösund eller hos NJA. Här krävs det väl andra insatser. Jag ställer den principiella frågan: Skall företagen åläggas att ordna annan industri eller annat jobb innan man vidtar sådana här åtgärder? Industriministern kan väl ändå svara på vad som skall gälla för framtiden, när man har ålagt industrin detta ansvar. Industrin handlar ju på sitt sätt. Stora Kopparbergskoncernen som helhet skall inte tillskjuta något kapital till Domnarvets Jernverk för framtidsinvesteringar — det har dess styrelseordförande sagt. Följderna blir katastrofala, eftersom Domnarvets Jernverk inte självt har kapital. Skall då staten gå in? Koncernen i sin helhet har pengar, men stålsektorn har ingenting. Här har vi alltså spelet med en hel kommun och med de anställda. Hur ser industriministern på de här mycket viktiga frågorna när det gäller jobben inom stålsektorn? En huvudfråga är väl också: Skall man kräva en framsynt planering? Ingår det i industripolitiken i vårt land i fortsättningen att kräva en fram 37 Om åtgärder för att säkra sysselsättningen inom synt planering av företagen, och vilka åtgärder vidtar man i så fall mot de företag som inte har en framsynt planering?

Herr talman! Låt mig till herr Hagberg säga att bättre sysselsättningsplanering ju är den stora, centrala frågan för arbetsmarknaden under år som kommer. Det är av denna anledning som sysselsättningsutredningen speciellt har uppehållit sig vid kraven på att fullkomna ett planeringssystem där företag och samhälle skall samarbeta för att skapa så stabila förhållanden på arbetsmarknaden som möjligt. Med andra ord: Sysselsättningsplaneringen måste bli ett viktigt instrument för företag och samhälle på den framtida arbetsmarknaden. Herr Nyquist talar om dem som nu riskerar permittering. Det är beklagligt att denna risk finns och vittnar om de mycket allvarliga problem som den svenska stålindustrin står inför. Regeringen har för sin del lagt fram det arbetsmarknadspolitiska åtgärdsprogrammet, som f. ö. var rätt mycket ambitiösare än motsvarande program som oppositionen aviserade. Det vittnar ju om regeringens bestämda vilja att ta ansvar i den här situationen. Nu är det företagens uppgift att svara upp mot samhällets offert och stöd för sysselsättningen. Nu är det facket som tillsammans med företagen får träffa sina dispositioner och förhandla om vad som är aktuellt av förändringar i produktionen och neddragningar i sysselsättningen. Innan dessa förhandlingar är slutförda kan självfallet inte regeringen vidtaga några direkta och mera riktade åtgärder. I övrigt planerar regeringen, som jag säger i mitt svar, att återkomma med industripolitiska åtgärder som är ägnade att stärka företagens överlevandeförmåga och förmåga att upprätthålla sysselsättningen.

Herr talman! Det är inte bara det att produktionen kommer att minska vid Domnarvets Jernverk och att anställda riskerar att bli friställda där. Blir de det kommer naturligtvis — och där hänvisar jag till vad jag hade frågat om — utvecklingen i produktionskedjan att ha sin betydelse. Hur går det för Bergslagens egna mindre järnmalmsgruvor? Hur går det för ett 30-tal företag som arbetar mer eller mindre åt Domnarvets Jernverk? Nu säger industriministern att det blir facket som får försöka att klara upp det här. Är det att undra på att den ”skickliga arbetskraften”, som det brukar heta i högtidliga sammanhang, känner oro och vägrar att acceptera permitteringar? Varför skall nödvändigtvis alltid just de anställda komma i kläm? Det är inte bara de anställda och det är inte bara Borlänge kommun som känner oro — det gör vi i hela Dalarna och i Bergslagen. Vi kan bli hårt drabbade. Läget i våra bruks och gruvsamhällen är oroande. Därför måste naturligtvis först och främst det kortsiktiga problemet lösas och därefter det långsiktiga. Då måste det kapital, styrka och insatser till.

Herr talman! Om man jobbar i stålindustrin, i Domnarvets Jernverk, Tisdagen den och i viss utsträckning har blivit hånad för att den statliga stålindustrin, — g februari 1977 NJA, inte kunnat klara sina problem —- människor känner kanske en —— viss skadeglädje för att företagsledningen där inte kunnat klara av sina Om åtgärder för att problem — blir man också en aning beklämd för att vi har en industri — säkra sysselsättminister som inte vill ta itu med och försöka klara av problemen för = ningen inom dem som inte får tillfälle att få jobb. Det gäller ändå 1000 man på ett — järn och stålställe som inte har chans till sysselsättning! Vi får alltså en lägre sys — industrin selsättningsnivå, inga nya jobb, och jag vill ställa en fråga till industriministern: Kommer utredningen eller regeringen att ha ambitionen att se till att 1000 sysselsättningstillfällen kommer till i Borlänge, så att sysselsättningsnivån kan vara som förut, eller skall den nuvarande nivån bli permanent?
Herr talman! Vår ambition är att säkra sysselsättningen, och det står alldeles klart att vi av den anledningen är tvungna att vidareutveckla sysselsättningen i näringslivet. Även om den offentliga sektorn i det här skedet är den expansiva sektorn får vi inte förtröttas i försöken att skaffa nya sysselsättningstillfällen i näringslivet. Vi är beredda att mobilisera de resurser som erfordras för detta. Får jag sedan säga till herr Nyquist att det inte bara är arbetskraften på den här arbetsplatsen som känner oro för järn och stålindustrins utveckling. Oron känner vi alla, därför att det är symtom på en allvarlig företeelse i svenskt näringsliv och svensk ekonomi som vi bevittnar. Det är också ganska klart att vi i dag befinner oss i en besvärlig situation därför att den näringspolitiska beredskapen här i landet har varit alldeles för låg och nu, när svårigheterna sköljer in över oss, är vi inte så rustade som vi skulle varit om vi hade haft en bättre näringspolitik under de år som gått.
Herr talman! Industriministern talar om en näringspolitisk beredskap samtidigt som han i sin doktrin säger att det är företagen som skall ha huvudansvaret för sysselsättningen. Det är i så fall företagen som har haft en mycket dålig beredskap, eftersom de hamnar i den här situationen. Då kan frågan ställas: Med vilka medel kan man i framtiden klara de här jobben, om man godkänner företagens utveckling? Har arbetarna ingen hjälp att vänta från regeringen? Är det bara stimulanser företagen vill ha? Är det den näringspolitiska beredskapen man är ute efter?
Herr talman! Jag noterar att min fråga om vad som skulle kunna göras för dem som riskerar permittering — innan handelsstålutredningen lägger — oo fram sitt betänkande — fortfarande är obesvarad. giftigt gods
Herr talman! Herr Nilsson i Uddevalla har frågat kommunikationsministern vilka åtgärder han är beredd att vidta för att öka säkerheten genom att föra över hanteringen av giftigt gods från landsväg till järnväg. Frågan har överlämnats till mig för att jag skall besvara den. I ett interpellationssvar den 31 januari i år framhöll jag säkerhetsfrågornas betydelse i samband med transporter och annan hantering av farligt gods. Jag redogjorde då också i korthet för det omfattande regelsystem som finns för de olika transportslagen och för det pågående arbetet med att ta fram ytterligare säkerhetsbestämmelser. Jag vill understryka att varje transport av farligt gods, oavsett transportslaget, är förbunden med särskilda risker. Olyckshändelser kan inte helt förebyggas. Herr Nilsson utgår i sin fråga från att järnvägstransporter är säkrare än transporter på landsväg. Utländska undersökningar har emellertid visat att transporter av giftigt gods på väg inte är mer riskfyllda än järnvägstransporter. En amerikansk undersökning från år 1974 ger t.o.m. vid handen att vägtransporter är att föredra från säkerhetssynpunkt. Erfarenheterna här i landet ger inte heller belägg för herr Nilssons uppfattning. I sammanhanget bör betonas bl.a. att en järnvägstransport oftast måste kombineras med en vägtransport innan godset når sin slutliga destinationsort. Den omlastning som då måste ske kan i sig utgöra ytterligare en olycksrisk. Jag anser sålunda inte att den åtgärd som herr Nilsson förordar obetingat leder till säkrare transporter av giftigt eller annat farligt gods. Enligt min mening kan man inte på säker grund generellt hävda att det ena transportmedlet är säkrare än det andra. Hänsyn måste tas till många faktorer, t.ex. godsets beskaffenhet och mängd, transportsträckan osv. Säkerhetsarbetet bör därför, såsom nu sker, inriktas på att så långt möjligt begränsa olycksriskerna för varje enskilt transportslag.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Tyvärr Tisdagen den måste jag konstatera att svaret på min fråga var ganska negativt. 8 februari 1977 Man kan också konstatera att centerpartiet under valrörelsen sadeatt = SJ skulle ges sådana resurser att bl.a. de långväga godstransporterna Om ökad säkerhet i större omfattning kunde gå på järnväg. De borgerliga partierna har också — vid transport av under förra året påpekat att fjärrtransporter av tungt gods skall gå på = giftigt gods järnväg. Industriministern säger att erfarenheterna här i landet inte ger belägg för att det skulle vara säkrare att frakta farligt gods på järnväg än på landsväg. Han hänvisar bl.a. till en amerikansk undersökning i denna fråga. Man kan fråga: Vilka erfarenheter är det som industriministern menar? Det är många med mig som anser att det är helt tokigt att tunga långtradare, lastade med farliga ämnen, kör parallellt med järnvägen. Ofta är det också fråga om långväga transporter. Tyvärr kan man också konstatera att tendensen är att långväga transporter, som traditionellt gått på järnväg, i allt större utsträckning går på våra vägar. Detta gäller inte minst miljöfarligt gods. I Bohuslän, som jag kommer ifrån, planeras en utbyggnad i Stenungsund av Sveriges största petrokemiska industri. Där kan man dagligen se stora mängder farligt gods fraktas på E 6 trots att det finns en järnväg. I Lysekil ligger Sveriges största oljeraffinaderi. Till detta raffinaderi saknas det industrispår. Alla transporter får alltså gå sjö eller landsvägen, och detta i en landsända som betraktas som riksintresse från rekreationsoch fritidssynpunkt.

Jag skulle därför, med tanke på diskussionen om oljesamarbete med Norge och diskussionen om en utbyggnad av den petrokemiska industrin, vilja fråga industriministern: På vilket sätt tar man in trafiksäkerhets och miljöskäl i diskussionerna i samband med sådana etableringar?
Herr talman! Herr Nilsson i Uddevalla försöker tolka mitt svar som ett inlägg om den allmänna trafikpolitiska inriktningen. Jag vill betona att det inte är det. Jag har personligen uppfattningen att man bör utnyttja järnvägarna för långväga godstransporter så mycket som det är möjligt. Frågan gällde emellertid risker med landsvägstransport kontra järnvägstransport. På den punkten kunde jag konstatera att det inte finns något belägg för den uppfattning som herr Nilsson i Uddevalla ger uttryck för, nämligen att riskerna med landsvägstransport skulle vara större än 4 med järnvägstransport. Det är alltså inte motiverat att vidta några speciella åtgärder i detta avseende.
Herr talman! När man i sådana här sammanhang talar om riskerna måste man naturligtvis väga in de olika synpunkter som finns. Jag sade att jag kommer från en landsända som är oerhört starkt trafikerad, inte minst sommartid. Vi har, som industriministern vet, byggt ut ett oljeraffinaderi vid Brofjorden, men det saknas industrispår till den anläggningen. Detsamma gäller industrierna i Stenungsund. En mängd gods går alltså på landsvägarna, och den tendensen kommer att öka. Och det handlar naturligtvis om säkerhet. Eftersom bilismen blir alltmer omfattande kommer tillbuden också att öka i antal. Jag noterar emellertid med tillfredsställelse att industriministern är beredd att se till att godstransporter i allt större utsträckning kommer att föras över till järnvägen.

73, och anförde: Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat mig om regeringen avser att föreslå åtgärder för att förbättra sysselsättningsläget i Robertsfors kommun och för att kompensera det bortfall av arbetstillfällen som kommer att ske i Ånäset. Bakgrunden till herr Nilssons fråga är bl.a. en planerad nedläggning av mejeriet i Ånäset. Ansvaret för fortsatt sysselsättning åt de anställda vid mejeriet vilar i första hand på arbetsgivaren. I den mån som de anställda inte genom företaget erhåller nya anställningar kommer alla de arbetsmarknadspolitiska medel vi har till förfogande att sättas in. När det gäller åtgärder för att förstärka sysselsättningsläget inom kommunen vill jag framhålla att lokaliseringsstöd har lämnats till flera företag för utbyggnader. Kommunen har också haft en nettoinflyttning under de sex senaste åren. Efter det att herr Nilsson lämnade sin interpellation har regeringen beviljat ett företag, Götaverkens Byggaluminium, lokaliseringsstöd för en ytterligare utbyggnad som kommer att medföra en betydande sysselsättningsökning. Jag är dock medveten om att ytterligare åtgärder behövs för att stärka sysselsättningen i Robertsfors kommun. Regeringen är beredd att även fortsättningsvis vidta kraftfulla regionalpolitiska åtgärder för att stimulera en expansion av sysselsättningen i kommunen. Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret. Jag vet inte om det är meningsfyllt att anföra så mycket; jag tror inte att det är många saker jag kan säga som inte herr Åsling känner till. Robertsfors, som har nämnts i min interpellation, är just i dag ett Om sysselsättnings aktuellt namn efter gårdagens uppgifter om den forskning som pågår = främjande åtgärder där och som kanske innebär en lösning på svåra problem för vårt land. — i Robertsfors Den här kommunen var ursprungligen två socknar, Bygdeå och Nysätra. — kommun Robertsfors med ASEA i centrum kan sägas vara huvudort i den gamla Bygdeå socken i den meningen att det är den största platsen, att den har en del industrier och bra service. Nysätra centrum var och är Ånäset. Och just i den kommunen finns det stora problem. Man ser ingen ljusning lokalt. Människor är hänvisade till pendling — de måste alltså åka långa vägar för jobb. I kommunen har jord och skogsbruksnäringens tillbakagång också betytt mycket. Min fråga var aktualiserad just av nedläggningen av mejeriet. Den är inte bara planerad utan beslutad och kommer att ske om ungefär ett år. Då mister 25 människor sin sysselsättning. I svaret står det att ansvaret för fortsatt sysselsättning i första hand vilar på arbetsgivaren. Norrmejerier är säkerligen ett ansvarsmedvetet företag, det tvivlar jag inte på. Men vart skall arbetsgivaren hänvisa de anställda? Inom branschen kommer det knappast att bli några nya arbetstillfällen i trakten. Man räknar med två mejerier i länet i fortsättningen, i Skellefteå och Umeå. F.n. påstås att det bara blir ett mejeri, som skall ligga i Umeå. Om arbetsgivaren skall bereda de anställda sysselsättning i samma bransch måste alltså de anställda i Ånäset flytta till länshuvudstaden och tätorten. Jag kan inte se någon annan utväg. Vad är det då som har skett? Jo, det är detta som kallas rationalisering. Själva ordet säger att det bör gälla något förnuftigt. Det är företagsekonomiskt betingade rationaliseringsplaner som gör att arbetsgivaren i Ånäset lägger ned mejeriet. När jag 1948 kom tillbaka till mitt hemlän fanns det många arbetsplatser av det här slaget. Nu är de mycket få, och det är alltså rationellt. Ett mejeri i norr och ett i söder, och strax bara ett enda i staden i söder. Det är alltså en ekonomisk kalkyl som gör att de två stora tätorterna och till slut bara en får fler arbetstillfällen och ännu mer människor. Jag står mycket frågande inför den här utvecklingen. Jag lastar inte regeringen för den och inte heller företaget direkt. Att åtgärden är riktig från företagsekonomisk synpunkt kan inte vederläggas. Det finns säkerligen beräkningar och kalkyler som visar att den är ekonomiskt lönsam. Men här kommer då den andra faktorn in i bilden, nämligen samhällsekonomin. Bär det sig för samhället med en sådan här utveckling? Innebär det en vinst att flytta människor, som måste försöka sälja sina hus i en relativt glest befolkad bygd, och att bygga nya bostäder i tätorten? Hur går det ihop, och hur blir det för den bygd där befolkningen decimeras? Och hur går det ihop socialt? Ger den stora tätorten en lika 43 god miljö och ett lika bra livsrum? Går det lika bra för dem som rycks upp med rötterna och flyttas? Hur går det för deras barn? Jag behöver inte ge svaren på dessa frågor — de ger sig själva. Vi har sett mycket av problem på det här området. Vi har många tomma skollokaler ute i bygden och måste bygga nya i tätorten. Tål samhället detta? Det är på detta sätt jag menar att alla poster måste med i beräkningen och att allt måste vägas in i det förlopp som sker. Staten och regeringen —- de som styrt och planerat i vårt land — har i det förflutna gjort många felräkningar. Det är många misstag som gjorts. Den förra regeringen upptäckte för sent att man här fört en felaktig politik. Jag förväntar därför att vår regering i dag skall hålla en annan kurs. När ett företag av vad slag det vara må — ett företag som bedriver en nyttig verksamhet — genom sina kalkyler finner att det måste ske en rationalisering som leder till sammanslagningar, stordrift och koncentration och därmed större vinster, så måste samhällsekonomin automatiskt komma in i bilden. Man måste räkna fram den totala verkan av det som kallas rationalisering. Det är på detta stadium av planeringen som frikostigheten från statens sida skall visa sig. Det tjänar det allmänna på.

Dessa siffror visar att det går att hjälpa människor på ett sätt som för tillfället och kanske också i längden är bra. Men det är inte den sortens hjälp som jag önskar skall växa. Bättre är att en verksamhet, som på grund av svårigheter måste göra s.k. rationaliseringar och överväga att koncentrera verksamheten till tätorter och större fabriker, får stöd i form av lån och bidrag för nybyggnader på orten. Det är bättre än en mängd åtgärder i ett senare skede. Detta gäller naturligtvis i synnerhet en verksamhet som inte innebär att man låter lagren växa. I me jeribranschen, som det här är fråga om, är det ju alltid varor som behövs, Nr 67 produkter som i vår del av landet har full avsättning. Tisdagen den Om man kastar en blick på Västerbottenskartan — nu är det inte så 8 februari 1977 många i kammaren, så det är inte lönt att sätta upp någon karta, men I jag kan göra ett försök att skissera situationen — ser man att länet har Om sysselsättningsen yta på 55 429 km?. Det innebär att det är väldiga avstånd. Nu skall — främjande åtgärder vi alltså ha ett enda mejeri på sydostkanten i den största kommunens = i Robertsfors tätort. Det blir väldiga transporter dit av råvaran — mjölken — och sedan — kommun transporter ut över länet och i vissa fall ända upp till Luleå, där mycket av mjölken avyttras. Man kan tänka på vad det betyder i dag när det gäller drivmedelsåtgång och vad det kan betyda i en energikris. Här borde man för många år sedan ha kunnat planera på ett annat sätt, här kunde företag och staten ha gått in i ett resonemang där man tänkt också på den saken. Vad som nu har gjorts går inte att ändra på, men jag anser att företagsekonomiska synpunkter inte har vägts mot andra viktiga synpunkter, och i fortsättningen hoppas jag att sådant här inte skall upprepas. I vårt län finns jordbruket just i samma trakt som det nu nedläggningsdrabbade mejeriet. Jag har hört slagord som Förädla råvarorna på platsen! och Decentralisera verksamheten!. Det som har skett är mycket underligt, men i dag går väl ingenting att ändra härvidlag. När det sedan gäller interpellationssvaret, så talas det om lokaliseringsstödet, men det gäller ju inte Nysätra eller Ånäset i kommunens norra del. Jag såg senast i går kväll Götaverkens byggnader och det är mycket bra att detta har kommit; jag hoppas att det blir någonting stabilt. Men det betyder att om folk skall dit, så har de ändå långa pendlingsavstånd i de trakter det här gäller. Även om jag hoppas att den metod som ASEA presenterade preliminärt i går, vad gäller att ta vara på kärnbränslets avfall, också kommer att betyda någonting positivt för Robertsfors, tror jag att det som framhålls i slutet av industriministerns svar verkligen måste understrykas. Kvar står att Nysätrabygden måste ha stimulans. Vad kan man då göra? Ja, det finns några företag i trakten som har bra produkter och som kan utveckla sin sysselsättning. Ett par av dem finns i byar ett stycke från Europaväg 4, som går genom kommunen, och ett par finns på platsen. Men de måste ha nya, större och mera ändamålsenliga lokaler. Det har varit fråga om att kommunen skulle bygga industrilokaler, men det har lagts på is. Jag hoppas att de kraftfulla åtgärder som industriministern nämner i sitt svar kan sättas in på det sättet att de tre eller fyra företag som det närmast gäller skall kunna bli kvar i trakten och utvecklas. Det är mycket viktigt att politiken i stort sett blir en annan än den gamla regeringens och att en ny förtröstan kommer in, så att det blir liksom fint och bra att starta företag igen. Jag har personligen stort förtroende för herr Åsling och för regeringen, men jag är också så pass realistisk att jag inser att det är viktigt att det här snabbt sker någonting som 45 gör att människorna tror på meningsfullheten i att sätta i gång och att driva företag. Tack för svaret.
Herr talman! Jag vill erinra herr Nilsson i Agnäs om att Nysätra är en bygd med en nettoinflyttning av icke oväsentlig omfattning, och har haft det i sex år. Regeringen är självfallet beredd att stödja nyetablering —- som jag har sagt — också i den här bygden, men vi kanske skall vara realister nog att erinra om att man i det läge vi nu befinner oss i måste prioritera insatser i bygder där arbetsmarknaden totalt sett är svag. I Robertsfors har man inte bara en bra arbetsmarknad med rätt många arbetstillfällen utan dessutom en växande folkmängd. Det finns kommuner i Västerbotten som sitter i en mycket sämre situation och där vi kanske måste prioritera resurserna på ett annat sätt än i fallet Nysätra. Jag nämner detta bara därför att vi i debatter här i kammaren om näringslivsutvecklingen ändå inte får glömma att nyetableringsviljan och resurserna för nyetableringar i näringslivet är ganska begränsade och att vi får se det positivt när det finns förutsättningar för detta. Och utvecklingen i Nysätra är trots allt positiv. Vad herr Nilsson i Agnäs säger om strukturförändringarna i näringslivet skall jag inte närmare kommentera här. Jag vill bara påminna om att det är regeringens avsikt att i sitt näringspolitiska agerande under de närmaste åren avbalansera och samordna de strukturella förändringar i näringslivet som är ofrånkomliga, och regeringen kommer därvid att ta de sociala och regionala hänsyn som herr Nilsson i Agnäs efterlyser.
Herr talman! Jag tackar för detta tillägg till svaret, men jag vill säga att om det är så att nettoökningen av antalet människor i länet även gäller för Nysätras del, så beror detta inte på att människorna där har fått arbete inom det område där de trots allt bor eller på att några — t.ex. lärare och andra — har flyttat tillbaka dit, utan det beror på att de pendlar exempelvis sträckan Nysätra-Robertsfors. Industriministern säger också att Robertsfors kommun befinner sig i ett ganska gynnsamt läge, men till de två kommuner som har den allra svåraste situationen när det gäller åldersfördelningen hör Robertsfors och Nordmaling — underligt nog, eftersom de ligger vid kusten och vid den stora huvudväg som går genom Sverige. Dessa kommuner har faktiskt större svårigheter när det gäller det procentuella antalet gamla än andra kommuner, och det har tidigare förekommit uppvaktningar hos regeringen då det gällt hur man skall lösa dessa problem. Även om vi är mycket tacksamma över att vi kanske kan få en utveckling inom Robertsfors tätort och att vi har Sikeå och Götaverken inom kommunen, så betyder inte det att vi anser att dessa förhållanden helt uppväger den negativa utveckling som länge har pågått. Det är dessutom så, att en liknande bygd har kommit i kläm mitt emellan de båda tätorterna Umeå och Skellefteå, och man måste därför vid planeringen för framtiden tänka på att motarbeta de ogynnsamma verkningarna av att stora orter växer och blir större.

Herr talman! Frågan om gränsdragningen mellan de anställdas inflytande och den politiska demokratin på arbetsrättens område inrymmer en rad problem. Som huvudregel har vänsterpartiet kommunisterna anfört att de offentliganställda bör ha samma demokratiska rättigheter på arbetsplatserna som vi kräver för anställda på andra sektorer av arbetsmarknaden. Konstitutionsutskottets initiativ är begränsat till frågan huruvida kammaren eller annat riksdagsorgan skall ha uppgiften att utse ledamöter i den särskilda politiska nämnd som förutsätts skall verka på riksdagsförvaltningens område. Utskottet förordar att riksdagen bemyndigar konstitutionsutskottet att utse dessa ledamöter. Man har låtit de praktiska skälen väga tyngre än de principiella, vilka talar för att kammaren borde utse ledamöterna i en eventuell nämnd. Detta delegeringsförfarande är inte invändningsfritt. Det är emellertid frågan om de offentliganställdas demokratiska rättigheter som vpk vill peka på i detta sammanhang.

Reglerna för nämndens sammansätt Onsdagen den ning talar också för att arbetstagarsidan kan komma i ett ogynnsamt 9 februari 1977 läge, särskilt med en borgerlig riksdagsmajoritet. ädre De gränsdragningsproblem som kan finnas på detta område bör inte = En särskild politisk lösas på så sätt att offentliganställdas möjligheter att hävda sina intressen — nämnd för allvarligt begränsas. Det måste finnas andra metoder att lösa dessa pro = riksdagsförvaltningblem. Det är inte heller omfattande avtal som är viktigast utan att of — en fentliganställda får obegränsad förhandlings och strejkrätt liksom andra demokratiska rättigheter för att kunna kämpa för bättre arbetsvillkor. Det kan gälla anställningstryggheten, lönerna, arbetsmiljön etc. Risken för att den politiska demokratin därigenom skall komma i fara får inte överdrivas. Vänsterpartiet kommunisterna hävdar att demokratiska rättigheter inte skall göra några undantag för offentliganställda. Denna ståndpunkt intog vi vid behandlingen av arbetsrättsreformen. Denna ståndpunkt har vi också hävdat i en motion till årets riksmöte, som kommer att behandlas vid ett senare tillfälle. Herr talman! Med hänvisning till dessa ställningstaganden deltar inte vpk-gruppen i beslutet om en särskild nämnd för riksdagsförvaltningen.

Herr talman! Jag skall endast beröra den del av ärendet som rör stats — Hemspråksunderbidrag till hemspråksundervisning i skolan. När propositionen presen = visning för invandterades för riksdagen och vi kunde konstatera att det där föreslogs ett — rarbarn schablonbelopp per uttagen lärarveckotimme skapade detta en mycket stark oro i de kommuner som har många invandrarbarn i sin undervisning. Av de kommunerna finns ett flertal i Stockholms län. Anledningen till denna oro var att dessa kommuner med hänsyn till att så många nationaliteter där är representerade har tvingats organisera ett mycket stort antal undervisningsgrupper. Det är inte alltid möjligt att lösa de praktiska problemen med skolskjutsar för att få en starkare koncentration av dessa grupper till vissa skolenheter. Nämnda kommuner kunde konstatera att det här föreslagna statsbidraget för kommunernas del skulle ge sämre utdelning än det system som hittills har tillämpats. Samtidigt kunde man konstatera att samma kommuner utgör den grupp av kommuner som på detta område verkligen har den stora arbetsbördan. Därför upplevde man det som högst orättvist att just de kommunerna skulle få ett lägre statsbidrag än f. n. Det var en dålig belöning för ett mycket gott arbete under ett flertal år. Det är detta som också är anledningen till de motioner som har avlämnats i ärendet. Mot denna bakgrund är det därför glädjande att nu kunna konstatera att utbildningsutskottet har försökt finna lösningar som kan skapa större rättvisa och tillgodose de berättigade krav som den här gruppen av kommuner kan ställa när det gäller statsbidrag till hemspråksundervisningen. Det system som utbildningsutskottet har funnit och nu föreslår i ett uttalande anser jag mig som motionär kunna vara med om att bifalla helt och hållet. Systemet innebär att länsskolnämnderna får rätt att medge ett högre lärartimuttag än vad propositionens allmänna grunder medger. Med det här systemet skall de aktuella kommunerna inte behöva få ett lägre statsbidrag än f. n., utan man skall kunna fortsätta att organisera undervisningen på det ambitiösa sätt som man hittills har gjort.

Herr talman! I vpk:s motion om hemspråksundervisningen föreslås bl.a. att riksdagen uttalar att tjänster som hemspråkslärare skall ges en med andra lärartjänster likvärdig tjänsteställning med likvärdiga kompetenskrav. Det var också riksdagens beslut, när frågan behandlades våren 1976, att så skulle vara fallet. Vissa formuleringar i propositionen väckte emellertid oro eftersom de tolkades som om regeringen velat föreslå riksdagen att frångå de tidigare antagna principerna och godkänna en sämre tjänsteställning och lägre 59 kompetenskrav när det gäller hemspråkslärarna. Utskottet har i sin skrivning när det gäller vårt yrkande gjort fullkomligt klart att en sådan förändring av tjänsteställning och kompetenskrav inte är aktuell. Därmed har vi också uppnått syftet med vårt yrkande, och jag ansluter mig därför till utskottets hemställan under punkten 2. I likhet med regeringen har utskottet en märklig syn på hemspråkslärarna och deras uppgifter. För det första förutsätter utskottet att hemspråkslärarna obehindrat skall kunna vandra mellan olika stadier i skolsystemet. Detta är inte rimligt. Hemspråksundervisningen måste självfallet precis som alla andra ämnen i skolan byta både form och innehåll mellan olika stadier. Det är klart att det vore önskvärt att hemspråkslärarna liksom andra lärare kunde koncentrera sin undervisning på resp. stadium i grundskolan. Det är tyvärr inte genomförbart. Däremot vore det möjligt att inrätta tjänster som hemspråkslärare i gymnasieskolan. I så fall skulle man åstadkomma en differentiering av hemspråkslärarnas inriktning som, även om den är grov, ändå skulle kunna tjäna till att höja kvaliteten på undervisningen. För det andra skall hemspråkslärarna inte bara sköta undervisningen, utan de skall också ha kurativa uppgifter, som de inte har någon som helst utbildning för. Vi har i andra sammanhang mycket klara anspråk på utbildning för personal med kurativa uppgifter, och jag kan inte acceptera att man går ifrån den principen när det gäller invandrarbarnen, som ju ändå tillhör de mest utsatta i samhället. Det finns utbildningsvägar, och det finns bland invandrarna många som borde ges möjligheten att välja de utbildningsvägarna. Vpk har i andra sammanhang tagit upp problemen med att invandrarna sällan eller aldrig får möjlighet att ta del av högre utbildning. Det får vi också tillfälle att återkomma till här i kammaren. Hela idén med hemspråksundervisningen förfuskas enligt vår mening, dels genom att man inte tar några hänsyn till de skilda pedagogiska situationerna på olika nivåer i skolsystemet, dels därigenom att man gör hemspråkslärarna till något slags allmänna hjälpredor. Det finns ju en uppenbar risk för att de kurativa uppgifterna kan komma att svälla ut och inverka menligt på undervisningen. Man måste därför, menar vi, inrikta sig på att klara de kurativa behoven med kurativt utbildad personal. Bara undantagsvis bör hemspråkslärarna ha sådana uppgifter, och då måste det alltid ske på ett sådant sätt att undervisningen inte minskas. Vänsterpartiet kommunisterna har länge hävdat att hemspråksundervisningen måste göras obligatorisk. Skälet framför andra är att i annat fall de barn som är mest socialt och kulturellt missgynnade och som därför är mest i behov av hemspråksundervisning kommer att hamna utanför. Det har gång på gång visat sig att den här typen av reformer, som är villkorliga och i väsentlig utsträckning bygger på initiativ från den enskilde, i det här fallet invandrarbarnens föräldrar, slår på det vis som jag beskriver. Ju större behovet är, desto större är risken att hamna = Nr 68 utanför. sekvens med att hemspråksundervisningen görs obligatorisk är det också I rimligt att ge de större invandrarspråken samma status som exempelvis Hemspråksundertyska och franska på grundskolans högstadium, dvs. B-språks status. Där — visning för invandmed kommer också hemspråket in i undervisningen på ett naturligt sätt — rarbarn som ett ämne bland andra. Sedan till statsbidragen, som herr Andersson i Södertälje också var inne på! Ett schablonbidrag sådant som det som föreslås i propositionen kommer att drabba i första hand de mindre språkgrupperna men också i betydande utsträckning stora språkgrupper i de delar av landet där dessa språkgrupper inte är så vanliga. De konsekvenserna är uppenbara och kan inte ha undgått vare sig regeringen eller utskottet. Men i stället för att inta en mer generös attityd föreslår man ett bidragssystem som kommer att verka diskriminerande för vissa kategorier av invandrarbarn. När regeringsförslaget kom i höstas blev det en häftig reaktion i åtskilliga kommuner och bland invandrarna, eftersom det snabbt kunde konstateras att statsbidragsbestämmelserna skulle leda till en kraftig minskning av hemspråksundervisningen i vissa kommuner. Utskottet föreslår nu övergångsbestämmelser som innebär att den här minskningen av hemspråksundervisning inte genomförs häftigt, utan kommer att dras ut under en längre tidsperiod. Man räknar uppenbarligen med att på det sättet dimpa opinionen och möjligen också verka dämpande på de borgerliga och socialdemokratiska motionärer som i likhet med vår grupp har föreslagit åtgärder för att hemspråksundervisningen skall bibehållas åtminstone i hittillsvarande omfattning. Jag tyckte mig också spåra en sådan dämpning i herr Anderssons i Södertälje anförande. Vänsterpartiet kommunisterna står fast vid sitt förslag att även i de fall där elevantalet inte räcker till undervisningsgrupper om fyra i hemspråksundervisningen skall undervisningsgrupperna i statsbidragshänseende ändå betraktas som om de bestod av fyra elever. Med en sådan bestämmelse kan staten garantera en miniminivå vad gäller omfattningen av hemspråksundervisningen. Vad jag här har sagt om statsbidrag till hemspråksundervisning gäller naturligtvis i lika hög grad för hemspråksträningen i förskolan. Där måste man f.ö. också inse behovet av hemspråksträning under hela förskoletiden. Hemspråksträning måste ges alla ålderskategorier inom förskolan, och efter det bör statsbidragsbestämmelserna avpassas. Förutom den övriga hemspråksträningen och hemspråksundervisningen är det nödvändigt, för att invandrarbarnen skall få samma möjligheter som svenska barn att utveckla sitt språk och sin språkförståelse, att de tillförsäkras rätten till en första läs och skrivträning på sitt hemspråk i grundskolans lågstadium. Den läs och skrivträningen skall ge dem färdigheter som utgör grundstenarna för den fortsatta hemspråksundervisningen. 61 När man, som i det här fallet, har försummat ett område som hemspråksundervisningen fordras det sedan extraordinära åtgärder för att reparera de tidigare försummelserna. Sådana extraordinära åtgärder är exempelvis att aktivt gå ut bland invandrarna och leta efter personer som är lämpliga och villiga att genomgå en utbildning till hemspråkslärare och sedan se till, att de får den utbildningen. Det förutsätter att förskoleoch grundskoleläraraspiranter ges en bestämd kvot vid intagningen till resp. utbildningar. Herr talman! Det är inte trevligt att behöva konstatera att när man från regeringens sida äntligen tar itu med en så viktig fråga som hemspråksträning och undervisning för invandrarbarn så gör man en halvmesyr av det. Jag kan för min del inte acceptera detta. Från vpk:s sida har vi i motionen 1976/77:38 föreslagit en rad konkreta åtgärder för att invandrarbarnen verkligen skall få rätt och möjlighet att utveckla sitt hemspråk. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motionen 1976/77:38 yrkandena 2-9.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon lång diskussion med fru Marklund; jag vill bara på en punkt protestera mot hennes ordval. När hon kallar det beslut riksdagen nu kommer att fatta en halvmesyr är det nämligen en felaktig beskrivning. I själva verket torde Sverige vara det enda land i hela världen som har ålagt de lokala skolledningarna att ge invandrade barn undervisning eller — för förskolans barn — träning i deras hemspråk. Det var ett utomordentligt viktigt beslut som riksdagen fattade för ett år sedan, och det har ute i Europa —- i Turkiet och andra länder — väckt en berättigad uppmärksamhet att Sverige har varit berett att göra de här insatserna för de många barn som vandrat in till vårt land. Vi skall vara medvetna om, herr talman, att det är komplicerat att anordna undervisning av den här typen. Förhållandena är så olika i olika kommuner, På sina håll rör det sig om ett fåtal barn, på andra håll är det många, många barn. I vissa kommuner är det fråga om både många språk och många barn. Det är väldigt svårt att hitta ett regelsystem som passar överallt. Av det skälet vill jag gärna säga, herr talman, att om det skulle visa sig att det regelsystem som riksdagen nu tar när det gäller statsbidraget behöver justeras framöver, så kan vi alltid göra det. Vi låser oss alltså inte för all framtid. Det som händer i dag är att vi konstruerar ett statsbidragssystem som i de flesta fall — vi har undersökt det i utskottet — är tillfredsställande. Vissa kommuner behöver för att klara sina uppgifter ett extra tillskott av statsmedel, och det får de under en övergångsperiod. Kommuner med särskilda problem kommer emellertid även efter övergångstiden att få ett extra tillskott. Den konstruktion av lärartjänsterna som utskottet föreslår är också såvitt jag förstår den enda framkomliga vägen f.n. Det går inte, som fru Marklund tror, att inrätta tjänster i de olika stadierna i skolväsendet; oftast är antalet invandrarbarn alldeles för litet för det. Vi har valt metoden att inrätta tjänsterna vid grundskolan, men lärarna skall användas även i gymnasieskolan. En garanti finns alltså inskriven i utskottsbetänkandet för att även gymnasieskolans ungdomar skall få denna undervisning. Herr talman! När jag nu bara konstaterar att Sverige här har gjort insatser som internationellt uppmärksammas, vill jag inte ha sagt att vi skulle ha varit generösa i överkant. Vi gör en viktig insats för viktiga och stora befolkningsgrupper i landet, och det är självklart att vi i takt med vunna erfarenheter och ökande resurser ytterligare kan bygga ut dessa insatser. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Hänvisningar till situationen i andra delar av världen hjälper ändå inte upp det förhållandet att frågan om hemspråk och hemspråksundervisning har försummats i Sverige. Det är riktigt att omfattningen av denna undervisning har ökat kraftigt under de senaste åren — och kanske i all synnerhet det allra senaste året. Men jag har i tidigare riksdagsdiskussioner om hemspråken bl.a. hänvisat till de försummelser som har gjorts och som fortfarande många människor dras med när det gäller tvåspråkiga svenskar, nämligen i mina egna bygder i norra Sverige. Även där är fortfarande bristerna sådana att just denna kraftiga satsning på hemspråksundervisning som vi förordar skulle innebära förbättringar. När jag säger att det här fortfarande handlar om en halvmesyr, tänker jag bl.a. på det förhållandet att hemspråksundervisningen fortfarande skall vara frivillig och beroende av föräldrarnas initiativ. Även om man har insikt om problemen med halvspråkighet är den aktivitet kommunerna utvecklar för att informera invandrarbarnens föräldrar om de rättigheter som barnen har fortfarande en halvmesyr. Jag anser alltså att det är nödvändigt att göra denna undervisning obligatorisk för att alla invandrarbarn skall få samma utvecklingsmöjligheter. Det är därför som vi ställer våra krav beträffande statsbidragen, som jag redovisade förut. Det är också därför som vi kräver en annan satsning på utbildningen av hemspråkslärare. Det är på de vägarna som vi menar att man verkligen skall reparera de försummelser som hittills har funnits på detta område.
Herr talman! Det är en viktig princip att det för de invandrade familjerna finns frivillighet på detta område. Men jag vill gärna tillägga att jag håller med fru Marklund om att det är väldigt viktigt att kommunerna ser till att det går ut information rarbarn till de olika familjerna där man talar om vilket utbud som förekommer. Det får ju inte vara så att ungdomar går miste om hemspråksträning och hemspråksundervisning bara därför att familjerna inte känner till att den existerar. Det finns anledning för oss att understryka hur väsentligt det är att kommunerna i stor utsträckning går ut med information till de invandrade familjerna. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig om jag, med hänsyn till bokföringsbyråernas hårda arbetsbelastning orsakad inte minst av försenad distribution av vissa deklarationsblanketter, vill medverka till att generellt anstånd med förslagsvis två veckor beviljas samtliga deklarationsskyldiga med inlämnandet av årets självdeklaration. De deklarationsblanketter som används av det stora flertalet skattskyldiga har sänts ut i god tid. Däremot har en del blanketter som avser rörelseidkare och lantbrukare kommit att försenas något. Situationen är emellertid inte sådan att ett generellt anstånd är motiverat. Gällande anståndsregler är generöst utformade och är enligt min mening tillräckliga. Riksskatteverket har dessutom i ett brev till lokala skattemyndigheter och skattechefer påpekat att man vid anståndsgivningen skall beakta att speciellt bokförings och revisionsbyråernas arbete kan bli förskjutet vid 1977 års taxering.
Herr talman! Frågan om ett generellt anstånd med deklarationernas inlämnande har blivit en följetong under de senaste riksdagarna. Frågeställarna har alltid, med rätta, åberopat att erforderliga blanketter blivit försenade i tryckningen, vilket gjort det svårt att få fram deklarationerna i tid. Detta är förhållandet också i år, även om de deklarationsblanketter som det stora flertalet människor använder kommit ut i god tid. Kvar står förhållandet att vissa blanketter blivit försenade vid tryckningen. Detta har naturligtvis försvårat arbetet för deklarationsbyråerna. Jag fick för några veckor sedan ett brev, som var daterat den 20 januari, där brevskrivaren säger att han ännu inte fått de blanketter som han behöver för sitt arbete med att hjälpa folk med upprättande av deklarationer. Med hänsyn till detta tycker jag att det borde vara möjligt att ge generellt anstånd. Visserligen framhålls det i svaret — och det tar jag fasta på som positivt — att riksskatteverket i ett brev till lokala skattemyndigheter och skattechefer påpekat att man vid anståndsgivningen skall beakta att speciellt bokförings och revisionsbyråernas arbete kan bli förskjutet vid 1977 års taxering. Men något generellt anstånd är inte statsrådet Mundebo villig att medge. Jag vill då fråga: Är det möjligt att ge bokföringsbyråer och revisionsbyråer rätt att skicka in en kollektiv anhållan om anstånd, dvs. en förteckning över de deklaranter som önskar uppskov? Det skulle underlätta arbetet om inte var och en av dessa deklaranter behöver fylla i ett särskilt formulär.